Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag är beredd att redovisa regeringens syn på ett regionalt hälsouniversitet i Linköping. Jag har tidigare förklarat att jag ser med stort intresse på det förslag som universitetsoch högskoleämbetet lagt fram om ett regionalt hälsouniversitet med integrerad vårdyrkesutbildning i Linköping. Beredning av frågan pågår inom regeringskansliet. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att bl.a. utarbeta en plan för upprättande av ett regionalt hälsouniversitet i Linköping med start tidigast budgetåret 1986 86.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret med ett glatt budskap till Östergötlands folk. Inom alla områden är det viktigt att kunskapsutveckling sker i former som kommer människorna till del. På det sociala området, som gäller de nära frågorna vid sjukdom och andra problem, syns detta särskilt tydligt. Det är viktigt att genom forskning ta till vara möjligheter att komma till rätta med sjukdom och lidande. Den snabba utvecklingen ger vård och omsorg ständigt nya möjligheter och öppnar perspektiv mot helt nya inriktningar och behandlingssätt. Det finns i detta sammanhang skäl att understryka att forskningsoch utvecklingsresurser inte enbart skall riktas mot konventionella områden. 3 Det kommer att bli helt nödvändigt att bryta kostnadsutvecklingen inom sjukvården. Men vården får inte försämras. Hur skall det gå till? Jo, genom att höja det allmänna hälsotillståndet. Ropet efter kvalificerad sjukvård för enklare åkommor måste minska. Folk skall helt enkelt lära sig att behålla hälsan. Hälsopropaganda, information och undervisning skall ut till människorna. Kritiken mot hälsooch sjukvården är en bakgrund till att utredningen om ett regionalt hälsouniversitet i Linköping kom till stånd 1979. Det är alltför snäv specialisering i vården, alltför litet förebyggande arbete, alltför åtskilda och isolerade yrkesroller etc. Dessa tankegångar som präglat sjukvårdsdebatten de senaste åren finns redovisade som en bakgrund till utredningens övervägande. Man ger också internationella exempel på vad begreppet hälsouniversitet avses innebära. Tanken är att en hel regions sjukvård och hälsoproblem skall utgöra utgångspunkt och bas för utbildningen — inte bara de högspecialiserade sjukhusens panorama. Idén anknyter till den sjukvårdspolitiska linje som allt oftare förs fram av landstingspolitikerna — ett s.k. hälsopolitiskt synsätt på vården. Detta torde innebära en förskjutning från kurativ vård till förebyggande verksamhet, i viss mån en vidgning av sjukvårdens ansvar. Herr talman! Vi i centern ger vårt fulla stöd till planerna på ett regionalt hälsouniversitet i Östergötland med fullständig läkarutbildning, integrerad undervisning för olika vårdutbildningar och en klar inriktning på primärvård och förebyggande hälsovård. Herr talman! Jag har fått ett så positivt svar av utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén att jag inte har någon anledning att ställa en ytterligare fråga. Jag tackar på förhand för hälsouniversitet i Linköping.

Herr talman! Barbro Evermo har frågat mig om de av regeringen beslutade förändringarna i högskoleförordningen innebär att arbetsmarknadens parter inte längre skall beredas tillfälle att avge förslag till ledamöter i linjenämnd. I anslutning till de förändringar av högskoleenheternas organisation som riksdagen beslöt om i december 1983 har en översyn gjorts av delar av högskoleförordningen. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 1984. Avsikten har bl.a. varit att minska den centrala regleringen. I samband med översynen har den bestämmelse utgått som finns f. n. och som innebär att högskolestyrelsen skall bereda berörda myndigheter och organisationer tillfälle att avge förslag till företrädare för yrkeslivet i linjenämnd. Detta är enligt min uppfattning en så självklar ordning för beredning av dessa frågor att jag inte ansett det nödvändigt att reglera den centralt. Jag räknar således med att högskolestyrelserna — liksom hittills — kommer att bereda bl.a. arbetsmarknadens parter tillfälle att avge förslag.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Svaret är ju ett positivt besked om att ingen saklig förändring har skett när det gäller myndigheters och organisationers möjligheter att lämna förslag till ledamöter i linjenämnderna. Jag tycker det är väsentligt att i detta läge understryka att det är de som finns inom yrkeslivet som skall beredas dessa möjligheter. Detta är också anledningen till att min fråga enbart gällde arbetsmarknadens parter. Det är ju dessa som borde vara bäst lämpade att få nominera yrkeslivsrepresentanterna, framför allt mot bakgrund av att de fortlöpande finns inom yrkeslivet. Det är också de som får ta hand om de praktikanter som kommer ut på arbetsplatserna när det gäller bl.a. återkommande utbildning. I detta läge skulle det vara bra om man kunde göra ett som jag tycker nödvändigt förtydligande på den här punkten. Jag ser det också som en ytterligare förstärkning när man sitter och planerar utbildningen för att bereda ett närmare samband mellan yrkeslivet och utbildningsmyndigheterna. Jag vet att arbetsmarknadens parter i dag lägger ned ett avsevärt arbete på att plocka fram lämpliga kandidater till yrkeslivsrepresentanter i linjenämnderna. De erfarenheter man har visar att många högskolor ratar just de kandidater som arbetsmarknadens parter har föreslagit. Vissa högskolor har listor på tänkbara intressenter att gå ut till, som kan omfatta ett tjugotal myndigheter, organisationer och föreningar, och av dessa begär man in nomineringar. En del har funnit att det snart mera är fråga om en anställningsprocess än en nomineringsprocess. Det skulle nu vara bra om man kunde komma till rätta med nomineringsprocessen för att få den mera ändamålsenlig. Jag vill ta tillfället i akt att i det här sammanhanget fråga utbildningsministern vilka möjligheter det i dag finns att få en mera ändamålsenlig nomineringsprocess — kanske genom att begränsa antalet tänkbara intressenter på listorna som man skickar ut. Det läggs ju ned stor möda på att få fram lämpliga kandidater, som sedan inte blir antagna.
Herr talman! Det är möjligt att nomineringsprocessen på en del ställen har blivit mycket komplicerad. Det är någonting som man i så fall måste klara ut lokalt. Vi kan knappast reglera det centralt. Samtidigt finns det ett krav på att linjenämnderna skall vara så allsidigt sammansatta som möjligt. Då kanske det behövs ett mycket brett nomineringsförfarande. Det viktiga just nu är att jag genom att ge svar på Barbro Evermos fråga har fått göra klart att jag tycker att det är mycket väsentligt att arbetsmarkna dens parter, på precis samma sätt som hittills, får vara med i nomineringsprocessen.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om syftet med ett beslut om viss försöksverksamhet vid tekniska högskolan i Stockholm är att avskaffa de Svaret är nej. I det aktuella fallet har styrelsen för tekniska högskolan, efter särskild framställning, fått regeringens tillstånd att bilda en institutionsgrupp för institutionsstyrelserna inom det elkraftstekniska området. Gruppen skall ledas av en styrelse som skall fullgöra de uppgifter som normalt åligger institutionsstyrelse. Ledamöterna skall utses av högskolestyrelsen efter förslag av bl.a. arbetstagarorganisationer. Syftet med den förändrade organisationen är att förbättra förutsättningarna för goda arbetsförhållanden vid de berörda institutionerna. Regeringen litar på högskolestyrelsens bedömning att en åtgärd av det aktuella slaget behövs för att detta syfte skall nås. Jag vill erinra om att såväl allmänna intressen som studerande, lärare och andra anställda är företrädda i högskolestyrelsen. Frågan har också varit föremål för förhandling enligt medbestämmandelagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Tyvärr har det nog uppstått ett litet missförstånd när det gäller frågans inriktning. Det kan bero på någon oklarhet från min sida. Syftet med frågan var inte att få reda på om regeringen tänker avskaffa de demokratiska arbetsformerna på institutionsnivå. Jag förutsätter att så inte är fallet. Vad jag ville ha svar på var: Vad är egentligen syftet med försöksverksamheten vid tekniska högskolan, där man ändå åsidosätter de demokratiska arbetsformerna på institutionsnivå? Den frågan är fortfarande obesvarad. Det är ännu oklart vad som i själva verket är syftet med försöksverksamheten. I regeringsbeslutet, som jag har framför mig här, anges att verksamheten skall bedrivas försöksvis. En försöksverksamhet bedriver man normalt för att vinna erfarenheter som man hoppas kunna använda i ett mera generellt sammanhang, tillämpa också på andra ställen. Den fråga jag ställer mig när det införs ett system där man inte har den normala institutionsdemokratin utan en styrelse som är tillsatt direkt av högskolestyrelsen är vart man egentligen syftar med denna försöksverksamhet. Det kunde vara intressant att få det klarlagt. Statsrådet säger att ledamöterna skall utses av högskolestyrelsen efter förslag av bl.a. arbetstagarorganisationer. Det är ett i och för sig korrekt påstående, men bör kanske utvidgas med påpekandet att det; enligt regeringsbeslutet, endast är en ledamot av sex som utses på förslag av arbetstagarorganisationerna. Resten utses av högskolestyrelserna efter förslag från andra håll. Det är inget tvivel om att det vid tekniska högskolan bedrivs försöksverksamhet med en centralisering av beslutsfattandet på institutionsnivå inom högskolan. Det är fortfarande intressant att få veta varför man vill bedriva den typen av försöksverksamhet.

Herr talman! Man blir inte så mycket klokare av en upprepning av vad som står i det skrivna svaret, som statsrådet tidigare läste upp. Jag vill ändå tolka det så, att även om detta är rubricerat som försöksverksamhet behöver vi inte vara rädda för att denna typ av åtgärder är någonting som vi kommer att få se på flera håll inom högskoleväsendet, utan det är en mera tillfällig åtgärd. Jag tycker alltså att det är beklagligt om man anser sig tvingad att åsidosätta institutionsdemokratin, av vilka skäl— klara eller oklara — det vara må. Jag vill gärna uttrycka förhoppningen att denna försöksverksamhet blir av unik karaktär, att den inte kommer att upprepas på flera håll och att den blir så begränsad i tiden som möjligt. Jag förmodar att vi är eniga om att det ur principiell synpunkt inte är särskilt lyckligt med denna typ av arrangemang.

Herr talman! Inger Josefsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att inte försämra utbildningsmöjligheterna för ungdomar och vuxna inom Boråsregionen. Vidare har Inger Josefsson frågat hur kommunernas behov av fortbildning av personal inom barnoch äldreomsorgen samt inom grundskolan skall kunna bli tillgodosedda när förskolläraroch fritidspedagoglinjerna i Borås läggs ner. na vid högskolan i Borås inneär att 150 av totalt 600 nybörjarplatser på allmänna utbildningslinjer där försvinner. Vid högskolan tillkommer nästa år ett antal utbildningsplatser, nämligen 30 på textiloch konfektionstekniklinjen och 30 på ekonomlinjens basblock. Jag får också erinra om de möjligheter till högskoleutbildning som finns inom rimligt avstånd från Borås, dels vid universitetet i Göteborg, dels vid Chalmers tekniska högskola. Fortbildningsbehovet i Borås för personal inom barnoch äldreomsorgen samt inom grundskolan bör kunna täckas på samma sätt som sker på andra orter som saknar högskoleutbildning inom undervisningssektorn.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret. Jag konstaterar att det kanske innehöll något positivt, men inte precis något oväntat. När fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna vid högskolan i Borås lagts ner har högskolan förlorat en fjärdedel av sina heltidsstuderande. Jag vet inte hur utbildningsministern räknar, men jag får det till en fjärdedel när vi förlorar intagningen till dessa båda linjer. Vi har i Borås räknat ut att det betyder 300 å 400 platser totalt när dessa utbildningar är nerlagda. Det är så man måste se det — inte bara till intagningen varje år. Vi är också i Boråsregionen rädda för att man kommer att minska intagningen till bibliotekslinjen och att man kanske helt lägger ner ekonomlinjen i framtiden. Boråsregionen — eller, som jag i detta sammanhang föredrar att kalla det, Sjuhäradsbygden — är en gammal arbetarbygd med teko som dominerande industri. Utbildningsnivån har förut inte varit så hög, men antalet studerande som går vidare från grundskola till gymnasium har nu kommit upp till samma nivå som den som gäller för riket i dess helhet. Med högskolan i Borås fick ungdomar i Sjuhäradsbygden ökad möjlighet till högre utbildning i sin hembygd. Inte bara ungdomar utan även vuxna, som av olika skäl inte kunnat skaffa sig en högre utbildning, fick då chansen att gå igenom en utbildning och samtidigt kunna bo kvar i sitt hem. Ofta har det varit kvinnor, som inte kunnat tänka sig att bo på annan ort under terminerna på grund av att de har familj att ta hand om. Utredningar visar också att det för de grupper som saknar utbildningstradition är viktigt att få utbildning så nära hemorten som möjligt. Man väljer mellan arbete och utbildning och drar sig då för att binda sig för en utbildning långt ifrån hemorten. Fritidspedagogoch förskollärarutbildningarna är de enda pedagogiska utbildningar som erbjuds studerande i regionen. När de här linjerna läggs ner, försvinner alltså den enda möjlighet till pedagogisk utbildning som vi har. Man tycker att en socialdemokratisk regering mer skulle värna om en bygd som vår, som är drabbad av företagsnedläggelser, arbetslöshet och utflyttning. Jag måste säga till utbildningsministern att många där hemma är besvikna på regeringen. Ni socialdemokrater talar ofta så vackert om att värna om dem som har det sämst ställt, att värna om de utsatta. Att göra det tycker jag är riktigt, och det vill vi i centern också göra. Men det gäller ju inte bara grupper av människor, utan det gäller också regioner.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig hur många arbetslösa som genom tidigareläggning av kommunala sysselsättningstillfällen kunde beredas arbete genom de 300 milj.kr. som anvisats för ändamålet. Arbetsmarknadsstyrelsen skall senast den 31 maj i år till regeringen lämna en rapport om utfallet av tidigareläggningen av kommunala och landstingskommunala tjänster. AMS har ännu endast ett preliminärt utkast till redovisning. Enligt villkoren för stödet skulle anställningarna utgöra ett nettotillskott utöver vad som annars hade kommit till stånd. Antalet personer som, enligt preliminära uppgifter, har tillsatts på stödberättigade tjänster är ca 5 000, varav hälften på heltid. Antalet arbetslösa som anställts är ca 1 300. Ca 60 96 av tjänsterna tillsattes med internsökande. Genomsnittligt för landets kommuner tillsattes 71 tjänster per 10 000 kommunalt anställda. Motsvarande siffror för landstingskommuner är 44 tjänster per 10 000 anställda. Den slutliga bedömningen av verksamheten får anstå tills AMS-rapporten är klar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag ville förebygga att förslag av samma typ återigen lades fram i riksdagen. Jag respekterar att arbetsmarknadsministern vill avvakta den slutliga rapport som AMS skall lämna till departementet, men klart är att det blev en mycket kort tidigareläggning av de lediga tjänsterna. Lika klart är att tidigareläggningarna ledde till rätt stor byråkrati. En stor del av tjänstemännens arbetsinsatser fick avsättas för tidigareläggningarna i stället för att användas i arbetet med att göra den kommunala och landstingskommunala verksamheten bättre. Dessa 300 milj.kr. skulle ha gjort större nytta om kommuner och landsting hade fått behålla litet mer pengar. Det gjordes samtidigt rätt stora indragningar från både kommuner och landsting. Om kommuner och landsting själva hade haft 300 milj.kr. att bestämma över i sedvanlig ordning hade det gett bättre resultat. Det här var ju inte Anna-Greta Leijons förslag, men det hindrar inte att arbetsmarknadsministern, om denna typ av förslag återigen skulle komma upp, har anledning att säga nej till sina regeringskamrater. Detta för att kommuner och landsting skall få arbetsro och använda pengar och resurser på bästa möjliga sätt. Det här förslaget stämmer också väldigt dåligt med diskussionerna om byråkratiska frizoner m.m. hos kommuner och landsting.

Herr talman! Jag håller inte riktigt med Börje Hörnlund om detta med byråkratin. Jag tror att den här verksamheten på många håll — inte riktigt överallt — sköttes med mindre byråkrati än vad som annars ofta är fallet. Den slutgiltiga bedömningen kan jag inte göra i dag, men tyvärr måste jag säga att jag är rätt besviken på utfallet av den här verksamheten. Den preliminära rapport som jag har fått tyder på att detta egentligen var bättre för kommunernas ekonomi än för de arbetslösa. När vi skall pröva ytterligare verksamhet i den här riktningen, som ju handlar om att försöka finna system där en del av arbetsmarknadspengarna också kan användas för jobb som så att säga finns kvar längre perioder, så tycker jag — såvitt jag kan se nu — att vi får diskutera något annorlunda utformningar. Jag tror faktiskt inte att om bara kommunerna får hand om pengarna, så blir det hela mycket bättre. Resultatet av den här verksamheten tyder på motsatsen. De preliminära resultaten visar att detta var en mycket dyr arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och det måste vi naturligtvis dra slutsatserna av när vi utformar våra verksamheter i framtiden. Detta var en försöksverksamhet. Vi har lärt oss en hel del av den. Vi skall dra slutsatserna. Så småningom kommer vi med förslag till riksdagen om vilka lärdomar vi har dragit och vad vi kan göra bättre i framtiden.
Herr talman! Statsrådets andra inlägg visar att vi inte står så långt ifrån varandra. Det var ingen bra verksamhet. Jag har talat med kommunala och landstingskommunala företrädare och handläggare — de vill inte ha ett nytt förslag av samma typ.

Herr talman! Margit Gennser har frågat statsrådet Thage Peterson om han avser att lagstiftningsvägen ta initiativ för att skydda de oorganiserade företagens näringsfrihet så att dessa företagare inte utestängs från sin näringsverksamhet. Frågan synes främst gälla den arbetsrättsliga lagstiftningens utformning och tillämpning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Först vill jag något kommentera den beskrivning Margit Gennser gör Margit Gennser synes vilja göra gällande att de fackliga organisationerna skulle vara motståndare till nya produktivitetsinriktade arbetsmetoder och nya affärsidéer. Så förhåller det sig inte. Sakläget är i stället det rakt motsatta. De fackliga organisationerna anser att behovet av teknisk utveckling är stort, vilket beror på att de sedan gammalt har uppfattat teknisk utveckling som ett hjälpmedel för att få en bättre och mänskligare tillvaro. Från fackliga utgångspunkter har problemet inte varit att vi i det här landet har för mycket av industriellt nytänkande och utveckling utan snarare att utbyggnadstakten har varit för långsam och att den nya tekniken alltför ofta har genomförts ensidigt på arbetsgivarnas villkor. Under senare år har man från fackligt håll uttryckt oro över att föråldrad teknik och sjunkande investeringar i näringslivet kommer att urholka Sveriges möjligheter att hävda sig som industrination. Det är alltså, enligt min mening, missvisande att söka framställa de fackliga organisationerna som ett hinder för ett fortsatt tekniskt framåtskridande i företagen. Bl. a. mot den nu beskrivna bakgrunden har jag svårt att föreställa mig att de fackliga organisationerna skulle ha något intresse av att med medbestämmandelagen som vapen söka utestänga nytänkande och produktivitetsinriktade företagare. Om det är reglerna om facklig vetorätt i MBL som Margit Gennser syftar på när hon säger att småföretagare utestängs från att bedriva näring, så vill jag erinra om att fackförbunden har utnyttjat sin vetorätt bara i enstaka fall och då, såvitt jag känner till, inte i några otillbörliga syften. Enligt min mening ligger det inte heller något anmärkningsvärt i att en facklig organisation i förhandlingar med arbetsgivaren om anlitande av underentreprenör lägger sysselsättningsaspekter på upphandlingsfrågan och vill att ett visst entreprenadarbete skall uppdras åt ett företag som har anställda i sin verksamhet.

Herr talman! Tack för svaret. Jag är förvånad att jag fick det av arbetsmarknadsministern och inte av industriministern. Jag anser att näringsfrihetsfrågor och sådant som gäller skadlig konkurrensbegränsning skall vara överordnade arbetsmarknadslagstiftningen, men så är det tydligen inte enligt regeringen. Jag har i alla fall samma syn på den här frågan som näringsfrihetsombudsmannen, vilken ju bl.a. tagit upp en fråga som arbetsmarknadsministern inte alls berörde. De oorganiserade företagarna hindras ju verkligen i sin näringsutövning. Det gäller alltså frågan om hängavtalen. Om hängavtal inte tecknas, utesluts de oorganiserade företagarna helt enkelt från sina uppdrag. Det är dessa missförhållanden som näringsfrihetsombudsmannen påtalat hos regeringen. Det är inte riktigt så som fru Leijon försöker beskriva det hela, dvs. att fackföreningsrörelsen är mycket positivt inställd till utvecklingen av vårt näringsliv. Kom ihåg att industriutvecklingen inte är det enda som vi skall se på, utan det gäller också utvecklingen inom hela servicesektorn. Ord som Pysslingen och Dagmarförslaget antyder vad det är fråga om. Det är fråga om en strävan efter monopol. Men jag tror att själva andan som småföretagare, särskilt inom servicebranschen, får arbeta i är ganska förfärande. Häromdagen fick jag ett brev från en företagare. Han skrev följande beträffande hängavtalen inom målarbranschen: ”Hade jag själv varit enmansföretagare och med statsmakternas goda minne blivit påtvingad Svenska Målarförbundets s.k. hängavtal hade jag enbart av rättsuppfattningsskäl allvarligt övervägt att fly till den dolda sektorn. Det är anmärkningsvärt att de rättsvårdande myndigheterna intresserat sig så litet för hängavtalens avtrubbande effekt på den enskilda sektorns rättsuppfattning. Det är hög tid att landets lagstiftande församling kritiskt granskar dessa avtals demoraliserande effekter — — —.” Fru Leijon! Vad skall jag svara den här företagsledaren? Detta gäller ju småföretagarna och under de förhållanden som de måste arbeta. Det är tydligen riktigt att vidta den här typen av åtgärder och att förklara företag i blockad ifall man inte vill teckna hängavtal, som man senare inte kan säga upp. En del människor och grupper av människor har tydligen mindre rätt än andra här i landet. Vi har kanske fått ett nytt frälse. Jag tror att de händelser som vi bevittnat — företagare som mist sina jobb — är någonting farligt för en positiv samhällsutveckling. Fru Leijons tystnad i den här frågan tolkar jag så, att hon dock inser problemen för småföretagarna. Jag tror att vi måste skydda dessa genom lagstiftning.
Herr talman! Under det sista året har jag fått ett mycket stort antal frågor från moderata ledamöter i riksdagen som på olika sätt påstått att fackliga förtroendemän missbrukar den lagstiftning som vi har. Jag har tidigare avvisat de påståendena — det finns inte någon grund för dem. Jag tycker att Margit Gennser går längre än någon av de andra moderaternaisitt inlägg i dag, när hon säger att näringsfrihetsfrågorna skall överordnas arbetsmarknadslagstiftningen. Jag trodde ändå att vi var överens om att vi har haft en enorm glädje i det här landet av att vi har kunnat samtala mellan tre parter — arbetsgivaren, arbetstagaren och de samhälleliga intressena — och haft förmågan att i stället för att med buller och bång gå ut och strida, lugnt kunna diskutera frågorna mellan parterna. Och jag trodde att vi var överens om att grunden för detta är att förhandla sig fram till avtal. Med den vulgäruppfattning som Margit Gennser gör sig till förespråkare för beträffande hängavtalen, rycker hon undan hela grunden för det svenska sättet att förhandla mellan arbetsmarknadens parter. Om vi skulle följa hennes inriktning tror jag att vi skulle få en situation på den svenska arbetsmarknaden som inte gynnar vare sig de stora exportföretagen, småföretagen eller arbetstagarna. Jag vill verkligen hoppas att Margit Gennser inte är någon talesman allmänt för de borgerliga partierna i det inlägg som hon nu gjort — det går betydligt längre i demagogi och missuppfattningar än någon debatt här i kammaren gjort tidigare.
Herr talman! Det är inte fråga om demagogi utan fråga om att balansen mellan olika grupper i samhället har förskjutits — det har tippat över. Då skall man alltid i tid se till att balansen blir jämnare — det är då vi får det förtroendefulla avtalsarbete som vi alla tyckte var bra i slutet av 1930-talet och på 1940 och 1950-talen. Vi skall vara rädda om det, om balansen. Jag vill också säga: Det är inte demagogi när jag t.ex. säger att hängavtalen är svåra att säga upp eller egentligen omöjliga att säga upp. Se på avtalsblankett 85 B, 1, 2 och 8 §§. Det visar sig helt enkelt att den som har skrivit på ett hängavtal måste in blanco godkänna detta hängavtal när riksavtalsparterna har förhandlat om avtalet. Då måste han, utan att över huvud taget kunna ta upp en förhandling, godkänna avtalet. Detta gör att det f.n. finns en rad avtal som är skrivna på blankett 75 A eller B, där vi har en tredje paragraf som är olaglig enligt föreningsrättslagstiftning och som man tagit bort i nyare avtal men som fortfarande är gällande, eftersom dessa äldre avtal bara förlängs — det finns ingen chans att komma undan dem. Det är sådana praktiska förhållanden som jag talar om. Detta är inte demagogi — det är fakta, fru Leijon.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig varför arbetslösheten är så hög i socialdemokratiskt styrda länder, varför arbetslösheten i Sverige sedan oktober år 1982 har ökat snabbare än i de flesta andra länder och slutligen hur det kan komma sig att arbetslösheten i Sverige är 8 2 trots att regeringen påstår sig prioritera bekämpningen av arbetslösheten. När det gäller den första delfrågan och den inledning som föregår denna, så är det svårt att finna statistiskt stöd för de påståenden som presenteras. Det kan konstateras att arbetslösheten vuxit starkt i hela OECD-området under 1980-talet. Tvåsiffriga arbetslöshetsnivåer återfinns i såväl borgerligt som socialdemokratiskt styrda länder. Jag tror emellertid att kärnfrågan är att i många länder har socialdemokratin erhållit majoritet på grund av den höga arbetslösheten — att väljarna menar att en socialdemokratisk politik bättre skyddar de svaga grupperna och att den i betydligt större utsträckning är inriktad på att aktivt bekämpa arbetslösheten. Jag tycker att exemplen Storbritannien och USA förskräcker —- inte att de lockar till efterföljd. Vissa länder är dessutom små öppna ekonomier. De har därmed specifika problem och är i mycket beroende av den politik som förs inom de stora länderna som USA, Japan och Västtyskland. Min bedömning av inställningen till arbetslöshet bland borgerliga politiker runt om i världen kvarstår. I dessa läger ser man inte arbetslösheten som ett hot. Tvärtom betraktas det som en tillgång för ländernas näringsliv att ha många arbetslösa människor till förfogande när det blir högkonjunktur. Jag kan heller inte uppfatta moderaternas formulering i AU:s betänkande 1983/84:18 —- ”Den väldiga satsningen på AMS-politiken har negativa effekter eftersom den skapar trögrörlighet och därmed gör ett växande antal människor mindre tillgängliga på den reguljära arbetsmarknaden” — på annat sätt än att moderaterna är beredda att acceptera högre arbetslöshet. Jag har svårt att förstå att även den andra delfrågan har stöd och relevans i jämförbar statistik. Arbetslösheten för OECD-området som helhet har minskat något under den jämförelseperiod frågan gäller. Hela denna minskning kan emellertid härledas till utvecklingen i USA där arbetslösheten trots nedgången ligger på närmare 8 96 i säsongrensade tal. I praktiskt taget samtliga övriga länder har arbetslösheten sedan oktober 1982 ökat enligt den statistik OECD publicerar. Man måste också beakta att länderna befinner sig i olika konjunkturfaser. För Sveriges del tycks nu arbetslösheten ha nått sin kulmen. Den sista delfrågan slutligen innehåller också en felaktig uppgift. Arbetslösheten i Sverige definieras i överensstämmelse med ILO:s rekommendationer. Enligt dessa räknas inte personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som arbetslösa. Jag känner heller inte till något land — borgerligt eller socialdemokratiskt — som beräknar arbetslöshet på det sättet. Bengt Wittboms betraktelsesätt är mig helt fftämmande. Regeringens politik är helt inriktad på att motverka arbetslösheten. Utvecklingen går också åt rätt håll även om enskilda månader kan avvika. Arbetslösheten är ett reellt mänskligt gissel. Den får inte reduceras till ett matematiskt eller semantiskt spörsmål.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret och är beredd att instämma i delar av slutklämmen. Regeringen säger att dess politik är inriktad på att sänka arbetslösheten, och det är den säkert. Problemet är bara att arbetslösheten ökar. Så är det också i andra stora industriländer, där väljarna har gett socialdemokraterna förtroendet att försöka klara ut arbetsmarknadsproblemen, t.ex. i Frankrike. Men i länder som i Anna-Greta Leijons förstamajtal utmålades som något av det värsta som finns på jorden, t.ex. USA där arbetslösheten nu sjunker, leder politiken de facto till sänkt arbetslöshet. Herr talman! Jag har ställt den här frågan till arbetsmarknadsministern på grundval av ett pressmeddelande från Anna-Greta Leijons förstamajframträdande som kom i min hand. Jag tycker nämligen, herr talman, att framtidsutsikterna i Sverige när det gäller arbetsmarknadsutvecklingen ser så allvarliga ut inför en kommande lågkonjunktur att det är en politiskt renhållningsuppgift och också en moralfråga att faktiskt klargöra för väljarna hur stora arbetsmarknadsproblemen egentligen är. De arbetsmarknadsproblem som vi politiker skall lösa — oavsett vilka som sitter i regeringen — begränsas inte till att försöka skapa förutsättningar för riktiga jobb för dem som ingår i de tre procenten som är öppet arbetslösa. Det är tvärtom en långt större uppgift som väljarna kräver att politiska partier skall klara. Därför är det också utomordentligt rimligt att vi — när vi diskuterar de här frågorna och när vi talar med väljarna — beskriver problemet i den omfattning det faktiskt har. Annars riskerar vi att få en utomordentligt stor klyfta mellan enskilda människors sätt att se på arbetslöshetsproblemen och politikernas sätt att göra det. Det kan alltså sluta i en rejäl förtroendekris när vi står mitt i nästa lågkonjunktur. » Jag vill fråga Anna-Greta Leijon om hon inte instämmer i den uppfattning som jag har gett till känna vad gäller vårt ansvar i de här delarna. Sedan tycker jag också, herr talman, att de anklagelser som finns i det tal som Anna-Greta Leijon höll i Kalix och Övertorneå den 1 maj är ganska oerhörda utifrån utgångspunkten att Anna-Greta Leijon faktiskt sitter i en regering — och det borde hon kunna erkänna, särskilt i dag då det inte är 1 maj — som sade sig kunna lösa sysselsättningsproblemen men som nu administrerar en ökad arbetslöshet. Anklagelserna hon utslungar riktas mot regeringar som faktiskt ser till att arbetslösheten sjunker och reellt ökar antalet nya jobb.

Herr talman! Jag har aldrig framställt USA som ett av de värsta länderna på jorden. Jag har ingen grund för att göra det — allra minst efter att för första gången i mitt liv ha varit där nu i vår. Men jag tar mig friheten att kritisera USA på vissa punkter, bl.a. när det gäller dess sysselsättningspolitik. Jag pratade ganska mycket om sådana frågor när jag var i USA i år. Jag träffade folk som jobbar med arbetsmarknadsutbildning. De frågade mig hur hög arbetslöshet vi hade i Sverige, vad vi gjorde inom vår arbetsmarknadspolitik. En av dem sade: Hade vi så låg arbetslöshet som ni skulle vi gå ut och dansa och sjunga på gatorna. Arbetslösheten i USA sjunker. Javisst. Men ingen av dem som jag talade med i USA föreställer sig att de skall kunna komma ned i en arbetslöshet på vår nivå. 5-6 90 kallar man full sysselsättning. Det får vi räkna med, hur bra det än går, säger man. Det perspektivet är mycket ruskigt. Men USA har väldigt många andra bra inslag i sitt land, bland sina människor. Visst är det svårt att jämföra situationen i olika länder. Och visst för oss enbart en redovisning av arbetslösheten snett. Ett av de intressantaste och bästa måtten på hur det ser ut på arbetsmarknaden är naturligtvis hur många människor i yrkesverksam ålder som finns sysselsatta på den ordinarie öppna arbetsmarknaden. Om man jämför Sverige och andra länder på det sättet finner man — och det vet Bengt Wittbom, eftersom vi har diskuterat det förut här — att vi i Sverige ligger i topp internationellt med vår sysselsättningsfrekvens. 1982 var den 82 20 av män och kvinnor i åldrarna 16-64 år. Jämfört med USA ligger vi mycket högre. De ligger på 73 90 och Storbritannien på 58. Visserligen kan man säga att många i Sverige är deltidssysselsatta. Arbetslösheten är allvarlig. Vi skall bekämpa den, men vi skall inte göra det genom att ljuga med statistik.

Herr talman! Nej, arbetsmarknadsministern, det är precis vad vi inte skall göra. Det är just därför som åtminstone jag tycker att det är viktigt att vi som politiker faktiskt, när vi talar om antalet människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som vi vet vill in på den, också beskriver problemen precis som de är. Det är en annan diskussion än den om hur arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska insatserna skall utformas. Jag väntar fortfarande på en accept från Anna-Greta Leijon att det faktiskt är så vi måste resonera för att det inte skall uppstå en för stor förtroendeklyfta mellan de vanliga människorna i Sverige och politikerna i den här frågan. Jag vet att Anna-Greta Leijon är precis lika oroad som jag för den arbetslöshet som vi står inför nästa lågkonjunktur — särskilt eftersom inte arbetslösheten går ned nu i toppen av högkonjunkturen utan tvärtom ser ut att öka. När det sedan gäller förvärvsfrekvensen är vi helt ense om att vårt land har en av de högsta förvärvsfrekvenserna i världen. Men det ställer ju särskilt stora krav på vårt sätt att hantera de grundläggande förhållanden som bestämmer hur många människor som kan få möjlighet till jobb, särskilt i en situation där den höga förvärvsfrekvensen i stor utsträckning baseras på den under 60 och 70-talen växande offentliga sektorn, där många kvinnor har funnit jobb. När vi inte längre klarar finansieringen av den här offentliga sektorn är det ju i grunden den höga förvärvsfrekvensen som hotas. Och då, Anna-Greta Leijon, ser det ännu allvarligare ut, för under sådana förhållanden är kanske våra svårigheter att skydda kvinnornas förvärvsfrekvens — genom att vi inte kan betala vad kalaset kostar inom den offentliga sektorn när det gäller kvinnornas jobb — så stora att arbetslösheten t.o.m. blir ännu högre än vad jag tror i nästa lågkonjunktur.
Herr talman! Jag delar Bengt Wittboms uppfattning att finansieringen av den offentliga sektorn är av väldigt stor betydelse för hur vi skall klara sysselsättningen i det här landet. Det är därför som regeringen också har fäst så stort avseende vid hur den ekonomiska politiken förs. Och tack och lov kan vi ju säga, att när det kom socialdemokrater till regeringen började vi få ordning och reda i ekonomin. De stora underskotten i budgeten som växte upp under de borgerliga åren, då bl.a. Bengt Wittboms partikamrater satt i finansdepartementet, har nu förbytts i en situation där vi åter kan börja få ordning på det här och kan se underskotten minska. Vi behöver inte låna lika mycket utomlands som förut, och jag håller med Bengt Wittbom om att detta är en viktig förutsättning för att vi långsiktigt skall kunna klara sysselsättningen.

Herr talman! När det gäller det sista uttalandet tänker jag inte säga någonting, för det hinner vi inte ta upp i denna debatt. Jag vill bara konstatera att Anna-Greta Leijon den första maj talade om ”Reagans känslokalla högervindar, som f. ö. fått allt gynnsammare grogrund inom det svenska borgerliga lägret”. De tankar som här materialiseras i form av nya organisationsformer inom tjänstesektorn, viss grad av privatisering, alternativ och konkurrens beskrivs alltså som känslokyla. För klarhetens skull vill jag bara säga att dessa tankar växer fram dels för att man skall försöka hitta former där vi kan bevara en hög grad av service i det här landet utan alltför stora offentliga kostnader, dels naturligtvis för att man skall kunna visa omsorg om människornas möjligheter att få jobb. Det är ju så, Anna-Greta Leijon, att i den känslokalle Reagans land jobbar fler människor i tjänsteoch servicesektorn än vad som är fallet i Sverige, men alla jobbar inte med offentligheten som arbetsgivare.

Herr talman! Nöden i världen gör sig dagligen påmind. Nu senast är det Röda korset som rapporterat om sina ökade hjälpinsatser för att möta svälten i Afrika. Mindre uppmärksammad är den snabba miljöförstöring som också äger rum i utvecklingsländerna och som har en sådan omfattning och utbredning att den hotar själva förutsättningarna för utveckling och framåtskridande. Ett exempel får illustrera verkligheten. I Etiopien planteras årligen ca 40 000-50 000 hektar skog. Samtidigt avskogas årligen ca 200 000 hektar. Markförstöringen beräknas leda till en årlig förlust av matjord som motsvarar vad som behövs för att ge föda åt 400 000 människor. Betydande delar av Afrika, söder om Sahara, har under senare år drabbats av torka, missväxt och svält. Välvilliga biståndsgivare möter den stora svårigheten att vid sidan av naturens hårdhet är statsledningarnas politik i flera av de berörda länderna ett påtagligt utvecklingshinder. Det mest omtalade exemplet är Tanzania, som fått se sin utveckling förbytas i stagnation och ekonomisk och social tillbakagång. Den förda utvecklingspolitiken, inspirerad av socialistiska idéer, med dess satsning på tvångsvis kollektivisering av småbrukare och en statsdirigerad ekonomi, har brutit samman. Landsbygden återgår till naturahushållning, avsalugrödorna minskar, den befintliga industrikapaciteten utnyttjas i ringa utsträckning och städerna lever alltmera på bistånd och import. Då Tanzania är ett av de länder som fått mest bistånd per capita och är det största mottagarlandet för svenskt bistånd, måste frågan ställas om biståndets roll och eventuella skuld i denna sorgliga process. Alstrar biståndet ett biståndsberoende hos statsledning och administration? Snedvrider biståndssubventionerna den ekonomiska utvecklingen? Minskar biståndet benägenheten hos de styrande att ändra sin politik så att den bättre stämmer överens med folkflertalets önskemål och behov? I Mogambique har Frelimo efter befrielsen sökt införa en marxistisk jordbrukspolitik. Regimen bestämde sig för att satsa på statliga storjordbruk, medan familjejordbruken, som omfattar 93 96 av areal och jordbruksbefolkning, inte fick någon uppmuntran. En utvärderingsgrupp tillsatt av SIDA, som har granskat det omfattande nordiska biståndet till jordbrukssektorn inom Mogambique, gör en lång rad allvarliga iakttagelser. Gruppen är djupt bekymrad över den brist på ekonomisk kontroll och kostnadsmedvetande som råder inom många projekt. Man konstaterar att de statliga jordbrukens produktion kostar så mycket i form av importerad teknik och råvaror att det skulle bli betydligt billigare att importera produkterna direkt. Småjordbruket däremot producerar med ringa inslag av import. Den bild utvärderingsgruppen tecknar är att det statliga jordbruket präglas av resursslöseri och ineffektivitet, medan frånvaron av stimulans åt småjordbruket verkar produktivitetshämmande. Mogambiques befolkning svälter inte bara på grund av torkan utan också därför att landets marxistiska ledning av ideologiska skäl valt Sovjet som föredöme. I Etiopien står svenskt bistånd inför något av ett vägskäl. Frågor har ställts till statsledningen om inriktningen av den framtida jordbrukspolitiken, om varför inte mer resurser ges till bondeföreningarna i relation till statsfarmer och stora kooperativ. Biståndskontorschefen säger i ett nummer av SIDA:s tidskrift Rapport följande: ”Ytterst anser jag att hela frågan om den framtida jordbrukspolitiken handlar om socialism eller blandekonomi. Om den marxist-leninistiska centralstyrningen blir allenarådande får vi problem. Det blir svårt att få småbönderna att producera ett överskott. Vi får gå in i systemneutrala insatser, som att bygga vägar eller öka utsädesproduktionen eller också gå ur landsbygdsutvecklingen. Det är lättare sagt än gjort. Världsbanken ligger också lågt och binder sig inte förrän man vet vilka reformer som blir av.” Svenskt bistånd möter utomordentliga svårigheter inte bara i de här av mig nämnda tre länderna. Situationen är likartad i Guinea-Bissau, Angola och Laos. Frågan måste ställas om det över huvud taget är meningsfullt att bedriva utvecklingssamarbete med länder, vilkas utvecklingsstrategi inte kan förväntas leda till resultat, som motsvarar något av de fyra målen för svensk biståndspolitik. Erfarenheten visar nämligen att biståndets effektivitet inte minst beror av hur mottagarlandets ekonomi i övrigt fungerar. Verklighetsfrämmande ekonomisk politik, misshushållning med egna resurser, korruption och andra missbruk kan omintetgöra de mest generösa biståndsansträngningar. Där svenskt bistånd spelar en verkligt stor roll har vi ett ansvar också i sådana hänseenden. Blir det verkningslöst till följd av vad mottagarlandets myndigheter gör eller underlåter att göra, bör biståndsprogrammet omprövas. Detta ligger i båda parters intresse. Positivt i detta sammanhang är den promemoria som utarbetats av SIDA:s lantbruksbyrå i samråd med övriga nordiska biståndsgivare och som ger en samlad nordisk syn på jordbrukspolitiken i södra Afrika. Jag ser denna åtgärd som ett exempel på den typ av dialog som är nödvändig att föra i utvecklingssamarbetet. Sedan återstår att se vilket resultat initiativet får. Sker ingen ändring i en icke fungerande utvecklingsstrategi kan biståndet växlas över till hjälp i andra former, t.ex. genom enskilda organisationer, katastrofbistånd eller genom en satsning på sådana basbehov som utbildning, hälsooch sjukvård och miljöfrågor. Det svenska folkets biståndsvilja bärs upp av humanitär medkänsla med . fattiga och nödlidande människor. Når hjälpen inte fram — gör den ingen nytta — så faller själva motivet för verksamheten bort. I själva verket är det mycket cyniskt att, som många opinionsbildare i Sverige, ägna frågan om biståndets volym ett hett engagemang men sedan tappa intresset när frågan om biståndets innehåll och effektivitet kommer upp. Vårt ansvar måste sträcka sig så långt att vi också intresserar oss för om dessa pengar hjälper de nödlidande. Utvecklingen i många länder är så problematisk och nedslående att givarländerna har en skyldighet att diskutera biståndets utformning och inriktning. Jag ser bara två kategorier industriländer som högaktningsfullt kan strunta i denna uppgift. Det är å ena sidan sådana givarländer för vilka biståndet är ett maktpolitiskt instrument. Med hjälp av biståndet håller man sig väl med vissa regimer. Å andra sidan är det sådana industriländer för vilka u-hjälpen tjänar rent kommersiella syften. Förhoppningsvis tillhör Sverige inte någon av dessa grupperingar. Även om u-hjälpens besvikelser är allmänna och berör de flesta givarländer, har faktiskt Sverige särskild anledning till eftertanke. Utvecklingen är speciellt dålig i flera av programländerna för svenskt bistånd. Socialdemokratin har valt att satsa de stora biståndsbeloppen på socialistiska regimer som velat föra en socialistisk utvecklingspolitik. Nästa led i denna tankekedja har varit att om Sverige bara valt ”rätt” regim/land att ge biståndet till, behöver vi inte längre bry oss om biståndets utformning. Den saken ordnar mottagarlandet bäst självt. Ur denna filosofi har växt en u-hjälp som har få internationella motsvarigheter i kravlöshet och frikostighet. Importstöd och luftiga s.k. programstöd har fått ta en stor del av landramarna. Antalet projektinsatser med noggrann målangivelse har blivit få. När sedan utvecklingen i de svenska programländerna hamnar långt från idealet, när regimerna söker tvångskollektivisera de traditionella småbrukarna, subventionera byråkratin i städerna och för en omöjlig valutaoch kreditpolitik, blir naturligtvis besvikelsen när det gäller den svenska utvecklingshjälpen desto större. Hela förutsättningen för den socialdemokratiska, regimorienterade biståndspolitiken faller sönder. Skall svensk u-hjälp behålla sin trovärdighet, måste de humanitära motiven återigen lyftas i förgrunden. Biståndets nytta för de fattiga och nödlidande människorna måste vara det dominerande ledmotivet. Respekt för de mänskliga frioch rättigheterna måste vara ett villkor för att svensk u-hjälp skall utgå, och vi bör sluta att ge bistånd till länder som för krig eller ockuperar andra stater. Herr talman! Vi måste upphöra att tro att socialistiska enpartistater är underbara samarbetspartner. Erfarenheten visar att förutsättningarna för ett effektivt bistånd förbättras om vi söker samarbeta med länder som strävar efter demokratiska och marknadsekonomiska lösningar på utvecklingsproblemen. Ett samhälle som ger inflytande och uppmuntran åt individen är en förutsättning för att de uppsatta utvecklingsmålen skall kunna uppfyllas. De stater i tredje världen som under 1970-talet har lyckats att få i gång en ekonomisk utveckling och förbättra välfärden för folkflertalet har alla satsat på marknadsekonomi och enskild äganderätt. Den väsentligaste uppgiften för svensk biståndspolitik av i dag är att höja effektiviteten i utvecklingssamarbetet. Detta kan ske bl.a. genom att vi i större utsträckning engagerar svenska organisationer och företag i verksamheten. Vi måste utnyttja hela den svenska resursbasen och ta till vara den kunskap och den kompetens som finns på universitet och högskolor, i näringslivet och i enskilda organisationer. Vi måste få ett flexiblare bistånd, där vi kan bidra till att lösa särskilt viktiga problem för världssamfundet, t.ex. miljöoch energifrågor, i stället för att vara fastlåsta i ett slags evighetsbistånd, oavsett vad som inträffar i länderna i fråga. Vi måste övergå till ett mera projektinriktat bistånd, där klara mål för insatsen kan uppställas. Ett sätt att minska regimorienteringen av biståndet är också att slussa en större andel av de statliga anslagen genom de enskilda organisationerna. Det bistånd som lämnas genom dem är i allmänhet effektivt, inriktat på bestämda mål och går direkt till de mest behövande grupperna. De bidrar bättre än andra biståndsformer till att stödja en demokratisk utveckling och folkligt deltagande. De samarbetar ofta med systerorganisationer i mottagarländerna och stödjer därmed en pluralistisk utveckling. Dagens biståndsbetänkande från utrikesutskottet har föregåtts av en rad märkliga turer. I höstas förklarade regeringen att biståndsanslaget skulle frysas, och riksdagen skulle nödvändigt besluta om detta före jul. Efter årsskiftet åker Olof Palme på internationell biståndspolitisk konferens i Rom. När han väl kommit hem, skall biståndsanslaget återigen höjas. Propositionen låter dock vänta på sig, då statsministern för in u-hjälpsfrågan i försvarsförhandlingarna. Socialdemokraternas agerande är oseriöst och nonchalant. Riksdagen tvingades i höstas till ytterligare en steril debatt om biståndets volym. Nu i vår har utrikesutskottets behandling av biståndspolitiken kraftigt försenats. Mot slutet av utskottets förhandlingar blev så ännu en uppseendeväckande händelse med anknytning till u-hjälpen bekant via massmedia. Den svenske ambassadören i Algeriet hade utan hörande och instruktion av vederbörande myndigheter i Sverige lovat algerierna en jättelik ram för förmånliga s.k. u-krediter, vars praktiska ändamål man först senare skulle fastställa. De berättigade misstankarna om ett samband mellan detta löfte och BPA:s engagemang i Algeriet och konkurshot på hemmaplan gör affären ytterst obehaglig. Därtill kommer frågan om utrikesdepartementets grepp om u-hjälpens innehåll och inriktning. Det är onekligen ytterst märkligt också ur biståndspolitisk synpunkt att samtidigt som regeringen vill spara på u-hjälpen utställer en svensk ambassadör ett miljardlöfte om krediter till ett allt annat än fattigt u-land, vilket, om utfört, skulle binda upp 300 till 400 milj.kr. av de anslagna medlen till u-krediter. Det stämmer illa med de riktlinjer för u-kreditsystemets hantering som regeringen själv föreslår i årets budgetproposition och som riksdagen bejakar, nämligen att u-kreditsystemets karaktär av biståndspolitiskt instrument bör förstärkas. Regeringen kommer också till slutsatsen att överenskommelser om kreditramar med enskilda länder bör undvikas. Utskottet delar denna uppfattning. Frågan inställer sig onekligen hur kommunikationerna mellan UD och ambassaden i Algeriet har fungerat. Är ambassadör Öbergs agerande ett utslag av okunnighet och självsvåld, eller har han agerat på instruktioner härrörande från annan ort än UD? Herr talman! Moderata samlingspartiet föreslår även i år besparingar på u-hjälpsanslaget. Vi gör detta mot bakgrund av det stora budgetunderskottet och vår växande utlandsskuld samt de betydande, ingående reservationerna på biståndsanslagen. Sverige kommer även med de moderata besparingarna att i jämförelse med övriga industriländer ge ett mycket omfattande u-landsbistånd. Viktigt är att Sverige fortsätter att ge bistånd minst i nivå med internationellt respekterade överenskommelser och rekommendationer. Det av FN fastställda biståndsmålet ligger på 0,7 76 av BNP. När balansen i vår ekonomi uppnåtts och effektiviteten i biståndet höjts, bör biståndsanslagen återigen öka. Önskvärt vore om detta kunde ske i samklang med ökade åtaganden från andra industriländers sida, vilkas biståndsanslag i dag ligger på en beklagligt låg nivå. I förhållande till budgetpropositionens förslag i januari ligger vårt anslag 630 milj.kr. lägre. Huvuddelen av dessa besparingar, 400 milj.kr., hämtar vi från Vietnamanslaget, som vi vill avsluta. Vi har icke heller tillstyrkt vårens förslag om 300 milj.kr. extra till u-hjälpen. De viktiga påfyllnaderna av IDA går att genomföra inom ramen för redan föreslagna medel. Att under tre år bygga upp en reserv för kommande påfyllnader av IDA ser vi som en innovation som inte fyller något vettigt behov. Om något, så kommer detta förslag att innebära att reservationerna på biståndsanslaget blir ännu större, vilket knappast är önskvärt. Vietnam har många gånger tidigare diskuterats i denna kammare. Det är häpnadsväckande att svensk socialdemokrati trots Vietnams fortsatta ockupation av Kampuchea, trots båtflyktingar och trots fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter att vilja förse Vietnam med dessa stora summor biståndsmedel. Vid ingången av detta budgetår stod inte mindre än 643 milj.kr. till Vietnams förfogande. Regeringen vill nu anslå ytterligare 365 milj.kr. till detta land, som på ett så flagrant sätt kränker FN-stadgan. Jag sade det i förra årets biståndsdebatt, och jag måste tyvärr upprepa det i år: den svenska u-hjälpen till Vietnam är en skandal. Över huvud taget är det påfallande hur tyst och undfallande den socialdemokratiska regeringen är när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter i programländerna. Innebär pågående biståndssamarbete att något slags frizon inrättas gentemot länderna i fråga? Jag har ställt den frågan tidigare till utrikesministern, och jag gör det nu igen. Tvärtom borde biståndssamarbetet öka Sveriges möjligheter att föra en konstruktiv dialog med programländerna. Tystnaden i fråga om Vietnam är generande, likaså de halvhjärtade försöken att förklara förföljelser av miskitoindianerna i Nicaragua. När det gällde massakrerna i Matabeleland var det SIDA:s styrelse som fick säga ifrån. Sverige har en lång tradition av att vilja värna om frihet, demokrati och hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Sverige är också bundet av internationella konventioner att föra en sådan politik. Detta åtagande bör gälla även vårt biståndssamarbete. Herr talman! Av stor betydelse är de förslag till en ändrad inriktning och ett ändrat innehåll i vårt bistånd som i detta betänkande framläggs av en enad borgerlighet. I syfte att få ett effektivare bistånd som möter de fattiga människornas grundläggande behov vill vi bryta upp den stela landprogrammeringsmetoden och få ett mera projektinriktat bistånd. Vi vill se en ökad betoning av miljövårds-, markvårdsoch energiinsatser i utvecklingssamarbetet. Det särskilda miljöanslaget föreslås återinföras. En större andel av biståndsanslaget föreslås gå genom de enskilda organisationerna. Deras roll i biståndssamarbetet bör öka. Utvärderingen bör också förbättras. Folkpartiet och vi önskar att befattningen som biståndsinspektör återinrättas. Av särskild betydelse är reservation nr 12, där riktlinjerna för en biståndsutredning framläggs. Av denna framgår vår samsyn vad gäller ett mera ändamålsenligt bistånd, inriktat på att hjälpa till att lösa de stora fattigdoms-, miljöoch resursproblemen. Biståndet är bara en del av Sveriges relationer till u-länderna. Långt viktigare än u-hjälpen i volym och omfattning är handeln mellan i-länder och u-länder. Handeln är för de allra flesta u-länder en betydligt viktigare utvecklingsmotor än biståndet. Den ekonomiska stimulans som följer av handel och kunskapsöverföring på kommersiella grunder betyder mera än de rena biståndsprojekten. Frihandel är i denna mening den bästa utvecklingshjälpen, och det är att beklaga att Sverige i jämförelse med andra industriländer har en liten handel med u-länderna. Det gäller såväl import som export. Det finns anledning att hävda att Sverige i detta hänseende är en dålig samarbetspartner för u-världen. Direkt stötande är det att kunniga personer från UD skall ägna tid och kraft att åka världen runt och förhandla fram begränsningsavtal för textilvaror med en lång rad u-länder. Restriktionerna gentemot textilimporten bör avvecklas. Herr talman! Svensk biståndspolitik behöver få en ny start. Den måste ges en annan inriktning och ett annat innehåll. De socialistiska dogmerna leder inte till målet: framåtskridande och utveckling för de fattiga. Därmed är inte sagt att all hittillsvarande statlig u-hjälp är misslyckad. Det finns också, mitt bland problemen, många lyckade och framgångsrika biståndsprojekt även i svensk biståndsverksamhet. Påtagligt är att såväl hälsostandard som utbildningsnivå har förbättrats i de allra flesta u-länder. Vad som nu framför allt behöver komma i gång är produktionen — och detta sker endast i en riktig politisk och ekonomisk miljö, där den enskildes insatser stimuleras. Bistånd kan således aldrig bli mera än en hjälp till självhjälp. De avgörande insatserna måste u-länderna själva stå för. Herr talman! Mina kolleger kommer i den efterföljande debatten att närmare belysa flera av de moderata ståndpunkterna.

Herr talman! För ungefär ett år sedan började rykten gå om att den socialdemokratiska regeringen i sina direktiv för budgetarbetet givit order om nedskärningar i biståndspolitiken under enprocentsmålet. Tyvärr visade sig dessa rykten vara sanna. Det blev en neddragning med hela 450 milj.kr. under målet 1926 av BNI, som tidigare med hetta försvarats av de socialdemokratiska debattörerna. Detta ledde till en intern debatt inom socialdemokratin med vredgade och besvikna röster, främst från Broderskapsrörelsen och de socialdemokratiska kvinnorna, och det är att betrakta som ett friskhetstecken. Detta tillsammans med ett massivt tryck från en politisk opposition och demonstrerande folkrörelser tvingade den socialdemokratiska regeringen till en halv reträtt, och i elfte timmen fick biståndet en påplussning med 300 milj.kr. Även om det var en omvändelse under galgen var det en glad nyhet för de fattigaste folken i världen, och det visar att det lönar sig att bedriva opposition när man har en viktig sak att kämpa för. Men fortfarande ligger budet 150 milj.kr. under det moraliskt viktiga enprocentsstrecket; pengar som kunnat rädda många barn från svältdöden och besparat de fattiga folken iu-länderna mycket lidande. Och inför den dystra situationen i tredje världen är det närmast obegripligt att regeringen inte tog steget fullt ut med de resterande 150 miljonerna. Det är bara att hoppas på att prestigen inte fått spela in i samband med detta allvarliga ärende. I det stora budgetsammanhanget rör det sig närmast om ”växlingspengar” , och det är viktigt att någon av regeringens företrädare som senare får ordet, utskottets talesman eller utrikesministern, ger en förklaring till detta. Varför tog man inte det fulla steget upp till det ur många synpunkter viktiga enprocentsmålet? I dagarna har Sverige gått med i en aktion för att stoppa kärnvapenupprustningen i världen, och genom envetna insatser i FN och andra internationella organ försöker vi driva fredsfrågorna framåt. På detta sätt angriper vi symptomen på den oro och ängslan som finns i världen och som är den innersta grogrunden till krig. Men i fredsarbetet har vi också deklarerat att en varaktig fred kan nås endast om vi på ett mera rättvist sätt fördelar jordens resurser. Strävan efter en mera jämlik och bättre värld är själva kärnan i fredsarbetet. Den svenska biståndsverksamheten har en grund i filosofin att vi genom den bidrar till en fredlig utveckling i världen. Den har också en förankring i en humanitär samhällssyn; att man skall hjälpa sina medmänniskor när dessa har det svårt. Denna känsla av solidaritet med de fattiga och förtryckta och dem som drabbats av krig och andra katastrofer är en solidaritet som inte stannar vid landgränser. Den går från människa till människa, och den har hela världen som sitt fält. Den solidariteten har också gjort att svensk biståndsverksamhet i första hand riktar sig till de fattiga länderna. Om man sedan vänder blicken från det internationella perspektivet och ser på den svenska biståndspolitiken, måste man tyvärr konstatera att självömkandet och egoismen också har en fin grogrund i det svenska välståndssamhället. Vi kan väl alla skriva under på att Sverige är ett rikt land, ofattbart rikt sett t.ex. med u-ländernas ögon, och att vi har en mycket hög levnadsstandard. Vi har välfärdsproblem, vi har en längre tid tagit ut godsakerna ur folkhemsskåpet i förskott, och nu måste vi dra in den långa svångremmen något hål, tills vår ekonomi kommer på rätt kurs igen. Många människor är naturligtvis besvikna över att den oavbrutna välfärdsutvecklingen inte kan fortsätta som tidigare, och det finns även i vårt land en bra grogrund för att snålt stänga den egna dörren och inte bry sig om nöden utanför. Just mot bakgrunden av de egna problemen här i landet är det inte särskilt lönsamt ur partipolitisk synpunkt att tala om nöden i u-länderna och behovet av att vi hjälper. Jag vill påstå att det behövs politiskt mod och kurage för att föra ut detta budskap. Tyvärr måste jag säga att moderaterna saknar det kuraget, för det kan väl inte vara politisk opportunism, ett spel på lättfångna stämningar i ett kärvande ekonomiskt klimat? Det är troligtvis bara en täckmantel, när man säger att man vill göra biståndet effektivare. Jag måste fråga Margaretha af Ugglas: Ligger det verkligen någon motsättning i att man uppfyller enprocentsmålet och samtidigt kräver att biståndet skall göras effektivt och vara av hög kvalitet? Det är stora sjok som moderaterna vill skära ur den kaka som skall gå till de fattigaste länderna, och om deras förslag vinner gehör i riksdagen skulle Sveriges möjligheter att hjälpa de fattigaste folken i världen drastiskt minska. Då det gäller att fastställa biståndets storlek summerar jag folkpartiets inställning: Vi föreslår att riksdagen fastställer biståndet till 1 26 av bruttonationalinkomsten för det kommande budgetåret och godkänner ett belopp på 7,045 miljarder kronor. Folkpartiet har också en klar profil i sina förslag att göra hjälpen så effektiv som möjligt, men det är inget skäl att pruta ned hjälpen. Folkpartiet har alltså ställt sig bakom kravet på en biståndsutredning för att göra vårt u-landsbistånd effektivare, och jag vill kort motivera skälen till detta. De sammanfaller till stora delar med vad Sture Korpås här tidigare anfört. En av orsakerna är att biståndsorganet SIDA självt har signalerat att det med tillgängliga resurser har svårt att klara en ökad biståndsvolym. Det är då nödvändigt att göra en översyn av SIDA:s organisation och även att inventera vilka andra resurser som kan användas i biståndsverksamheten. De ideella organisationerna t.ex. anser vi är en inte tillräckligt utnyttjad resurs. Genom det frivilliga, obetalda arbete som de föreningsanslutna människorna uträttar tillförs vårt u-landsbistånd stora, oftast omätbara resurser som ger vår biståndsverksamhet en extra styrka. Vi föreslår därför att ytterligare 40 milj.kr. ges i bistånd genom de enskilda organisationerna. Det är också viktigt att ta till vara den svenska resursbasen och att nyttja den kompetens och den kunskap som finns vid våra universitet och högskolor, i näringslivet och inom den offentliga sektorn. Vidare måste vårt bistånd vara flexibelt, så att det kan sättas in där behoven är störst. En större flexibilitet uppnås om vårt bistånd mera än tidigare inriktas på för mottagarlandet angelägna projekt. Ett projektinriktat bistånd har större möjligheter att bli effektivt än den skarpa bindning vid s.k. landramar som tidigare varit rådande. Efter hand som det svenska biståndet utvecklats och man fått erfarenheter har tankarna på en omprövning av formerna för det svenska biståndet vuxit sig allt starkare. Berättigad kritik har också riktats mot de misslyckanden som inträffat, och dessa har ofta fått stor och — tyvärr — negativ publicitet. Den statliga biståndsverksamheten anses ha byråkratiserats. Kritikerna menar att många länder blivit alltför biståndsberoende. U-landets elit och resurser sätts in i en byråkrati, vars huvudsakliga uppgifter är att använda västländernas bidrag. Denna förändring av attityden till bistånd — både i givaroch mottagarlandet — och förutsättningarna för biståndet motiverar alltså en ändring av det svenska biståndet. Vad är då alternativet? Ett krav på systemet för överföring av biståndet måste vara att det lättare kan anpassas till u-ländernas ständigt nya behov, och de växlar snabbt. Det skall också vara möjligt att göra biståndet mer flexibelt med hänsyn till u-ländernas egna förutsättningar och de svenska biståndsmålen. Det kan inte vara rimligt att fortsätta med biståndsgivning till länder där förtrycket blir allt hårdare och de mänskliga rättigheterna alltmer åsidosätts. Det kan inte heller vara rimligt att fortsätta att ge bistånd till länder där ekonomin missköts och förmågan att anpassa sig till nya omständigheter saknas. Ökade möjligheter till projektbistånd skulle kunna skapa förutsättningar för ett svenskt bistånd som inte bara bättre uppfyller de biståndspolitiska målen utan som också präglas av större effektivitet. En av de viktiga fördelarna då det gäller projektbiståndet är att detta kan anpassas till projekt där Sverige har ett speciellt kunnande. Inom entreprenörbranschen t.ex. har Sverige ett stort dokumenterat kunnande. Sammanfattningsvis bör SIDA i framtiden inte utgå från att landramsbeloppen oavkortat står till förfogande för stöd åt mottagarlandet. Beloppen bör snarare ha karaktären av maximibelopp. På sikt anser vi alltså att tekniken med landprogramramar bör överges till förmån för ett mera ämneseller projektinriktat stöd där, självfallet, ett visst urval av länder efter träffade överenskommelser blir mottagande part. Beträffande insatserna i övrigt anser vi att katastrofbiståndet är mycket viktigt i biståndsverksamheten. Det syftar ju till att lindra verkningarna av svåra olyckor. Den typen av insatser har också mycket stor betydelse då det gäller svenska folkets vilja att satsa i biståndsverksamheten. Vi föreslår att ytterligare 45 milj.kr. skall ges i katastrofbistånd. Miljöfrågorna försummades länge i det svenska utvecklingssamarbetet, men under den tid folkpartiet hade regeringsansvaret fick biståndet en allt större tyngd. Under den tiden inrättades också ett särskilt anslag för miljövård. Vi anser att ett sådant anslag är viktigt för att markera betydelsen av dessa frågor. Vi ställer frågan varför regeringen har föreslagit att detta särskilda anslag skall slopas — vi ser det som ett steg tillbaka i utvecklingen. Vi föreslår att den särskilda anslagsposten för miljöoch markvård samt energi återinrättas och att ett anslag på 90 milj.kr. ges. Frågan om en demokratisk samhällsutveckling i länder som är mottagare av svensk u-hjälp har länge stått i bakgrunden, trots att ett av målen med biståndet är att främja den demokratiska samhällsutvecklingen. För en liberal kan ignorerande av demokrati inte godtas. Möjligheten att göra sin stämma hörd och utse nya ledare om de gamla missköter sig är en mänsklig rättighet. Att beteckna sådant som lyx är oacceptabelt. Inte minst för de fattiga grupperna, som inte kan få sina krav uppmärksammade genom ekonomisk makt eller speciella kontakter, är frihet väsentlig. Det är viktigt att yttrandefrihet, allmän rösträtt, flerpartisystem och föreningsfrihet får en större chans i tredje världen. Visst finns det problem med att bygga upp en demokrati. Det är ofta ett tålmodigt arbete och ett arbete på lång sikt. Men ofta överbetonas svårigheterna, både inom och utom vårt land. Man kan fråga sig om bakgrunden är att man inte vill ha en demokratisk utveckling. Vi anser att det måste göras mer aktiva insatser också genom vår biståndsverksamhet för att främja en demokratisk utveckling i u-länderna. I detta hänseende är Vietnam faktiskt ett problemland. Jag vill kort utveckla varför jag betecknar landet som ett sådant. Vietnam är invecklat i ett angreppskrig i Kampuchea och föröder på detta sätt både sin egen och det angripna landets ekonomi. Vietnams utveckling mot mer demokratiska förhållanden verkar också ha avstannat. Stora grupper politiskt oppositionella hålls fortfarande fängslade under svåra förhållanden och utan rättegångar. Rapporter har också publicerats om andra kränkningar av konventionen om mänskliga rättigheter och av FN-stadgan. Utskottet har aviserat att det skall bli en omförhandling beträffande hjälpen till Vietnam, men vi i folkpartiet motsätter oss en omförhandling om fortsatt biståndssamarbete. Så länge den nuvarande situationen i Vietnam är oförändrad, är rent humanitära insatser i Vietnam den enda form av bistånd som kan ifrågakomma. Detta anser vi i folkpartiet att riksdagen skall tala om för regeringen. Beträffande Algeriet vill jag kort säga att vi i folkpartiet är kritiska till hanteringen av den jättelika krediten. Vi har fått vissa handlingar översända till utrikesutskottet, men med de uppgifter som förekommit i pressen funderar jag över om vi verkligen har fått allt material som finns i ärendet. Jag betraktar det som synnerligen egendomligt om någonting har blivit bortplockat. En kort summering av det svenska biståndet: Vi kan peka på många lyckade projekt, på industriområdet, mot jordförstöring, inom hälsovård och utbildning. Men vi ser också hur biståndet kan bidra till en utveckling i fel riktning. Vi ser hur viktigt biståndet kan vara för länder som dignar under svårigheter och hur angeläget det är att höja biståndsnivån. Men kravet på effektivitet ökar — inte minst för att vi skall få den svenska opinionen att ställa sig bakom ett fortsatt bistånd. Det finns fortfarande ett starkt stöd för svenska biståndsinsatser hos den svenska opinionen. Dess bättre tycks detta stöd inte nämnvärt ha påverkats av våra egna ekonomiska svårigheter. Dessa är blygsamma vid en jämförelse med u-ländernas problem. Tyvärr verkar politiker ha påverkats i högre grad. Människor är fortfarande beredda att ställa upp för de fattiga folken, men de vill också veta till vad pengarna används och vilken nytta de gör. Detta kräver en fortlöpande utvärdering av de svenska biståndsinsatserna. Flera folkpartister kommer att tala i denna debatt. De kommer ytterligare att motivera folkpartiets ställningstaganden. I ett historiskt perspektiv vill jag bara konstatera att det är ideella och religiösa organisationer som varit banbrytande för våra insatser på detta område. Och organisationer består av enskilda människor som har varit beredda att ge ett offer för att hjälpa medmänniskor i nöd. De fattiga folken i u-länderna lider stor nöd, och de behöver hjälp från oss som från födseln blivit lyckligare lottade. I dag mer än någonsin behöver kunskapen om detta spridas över hela den rika delen av världen. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer som jag har lämnat för folkpartiets räkning till utskottsbetänkandet. Där har jag också reservationer tillsammans med företrädare för moderaterna, centerpartiet och i två fall med vpk. I övrigt ansluter jag mig till utskottets olika förslag.

Herr talman! Ett kort svar till Rune Ångström. Ja, vi ser ett klart samband mellan biståndets nytta och effektivitet och biståndets volym. Med ett svenskt bistånd som gör bättre nytta och når fram till de fattiga blir det mycket mera naturligt för oss moderater att plädera för ökade anslag, det är helt klart. Jag vill också gärna passa på att påminna om ett samband som ännu inte nämnts så mycket i debatten. Det är sambandet mellan biståndets verkliga volym och Sveriges ekonomi. Fortsatta devalveringar urholkar ju biståndsanslagens värde från mottagarländernas synpunkt lika effektivt som besparingar på biståndsanslaget — kanske effektivare.
Herr talman! Jag tycker inte att den replik som Margaretha af Ugglas gav mig i det här fallet innebar ett klart besked om huruvida ett effektivt bistånd på något sätt har samband med biståndets nivå och huruvida det kan vara ett bestämt motsatsförhållande i detta sammanhang. Jag vill också konstatera att Margaretha af Ugglas tydligen inte kan tänka sig att vi i Sverige sänker vår höga levnadsstandard litet, litet grand för att på det sättet få ett utrymme för att kunna hjälpa de fattigaste folken. Jag drar den slutsatsen utifrån den koppling som Margaretha af Ugglas gjorde då det gällde våra ekonomiska svårigheter med devalvering och liknande.
Herr talman! Rune Ångströms slutsats är inte riktig. 400 milj.kr. av de relativt blygsamma besparingar vi föreslår på biståndsanslaget är ju resultatet av det minskade anslaget till Vietnam, vilket Rune Ångström själv har haft många synpunkter på. Det är ju bara en deli ett stort besparingspaket på 30 miljarder kronor som moderata samlingspartiet har förelagt denna riksdag. Detta är faktiskt bara en mindre del. Men självfallet finns det en koppling mellan biståndets nytta och effektivitet. Det är ju så mycket sundare och riktigare att plädera för ökade biståndsanslag då vi vet att dessa ökade anslag når fram till de människor som skall hjälpas och gör nytta, och inte bara försvinner ut i ett grått töcken. Det är självklart.
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att jag anser att det svenska biståndet som en hjälp till de allra fattigaste folken skall vara befriat från att ingå i det besparingspaket som vi lägger fram här i riksdagen. Vi skall hålla de löften som vi redan har givit till de fattiga folken, och vi skall bestämt prioritera den här typen av hjälpverksamhet. Jag finner inget som helst hållbart motiv för att inte vi i Sverige skall kunna hålla de tidigare löftena om 1 96 av vår bruttonationalinkomst.